Fru talman! Peter Persson har frågat finansministern genom vilka åtgärder han avser att åstadkomma en bättre matchning av bostäder med den högre utbildningen för att främja tillväxten samt genom vilka åtgärder han avser att åstadkomma en bättre matchning av bostäder med de nya jobben för att främja tillväxten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag är enig med interpellanten om att det byggs alldeles för få bostäder i Sverige. Det har byggts för lite sedan ett par decennier, vilket får konsekvenser i form av bostadsbrist. Detta blir, precis som interpellanten framhåller, särskilt tydligt i tillväxtregionerna. Enligt uppgifter från SCB påbörjades byggande av nära 25 000 bostäder under 2010, en ökning med 50 procent sedan året innan, och enligt Boverkets senaste prognos kommer över 30 000 nya bostäder att påbörjas under innevarande år. Läget förbättras alltså snabbt. Detta anser jag visar på att de åtgärder som regeringen har vidtagit sedan regeringsskiftet har gett effekt. Så sent som i mars månad i år stod jag här i kammaren i en interpellationsdebatt, där Peter Persson för övrigt deltog, och redogjorde för hur vi på olika sätt arbetar för att stimulera bostadsbyggandet. Av det som gjorts kan särskilt framhållas de nya villkor på hyresmarknaden som trädde i kraft vid årsskiftet samt den nya plan och bygglag som trädde i kraft så sent som i går. Med långsiktigt stabila spelregler och snabbare och mer förutsägbara planprocesser ökar intresset för att investera i bostäder. Liksom interpellanten ser jag hyresrätten som en viktig del av en fungerande bostadsmarknad, och regeringen kommer att pröva olika möjligheter att stärka hyresrättens ställning. För att i närtid öka utbudet av bostäder har schablonavdraget för hyresintäkter vid andrahandsupplåtelse nyligen höjts.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Anledningen till att jag ställt tre interpellationer till Anders Borg om flaskhalsar i ekonomin är att jag anser att vi hanterar våra resurser på ett slösaktigt sätt. Vårt land går bra, men inte för alla. Många har jobb, men 400 000 plågas av arbetslöshet. Klyftorna ökar, barnfattigdomen växer. I den stunden skulle vi kunnat utnyttja ekonomins hela kraft för att driva en politik skapande rättvisa. Förra veckan debatterade jag en av flaskhalsarna i ekonomin, nämligen behovet av att utbilda människor till de arbeten som finns. I dag har Borg valt att utebli, och jag respekterar att bostadsministern i stället kommer. Då handlar det om bostäder för att kunna flytta till de regioner som växer, att kunna etablera flera arbetstillfällen, att fler ska kunna studera på populära studieorter. Och jag vill säga att statsrådet Attefalls svar gör mig lika bekymrad som Borgs svar i förra veckan. Den här regeringen tycks se bara en väg för all politik. Det enda man kan använda resurserna till är att sänka skatterna och skapa ytterligare ojämn och orättvis fördelning av samhällets resurser. Man är oförmögen att se samhällets brister och använda tillgångarna till att bygga Sverige starkare. Det enda som Attefall säger är att man ska se över plan och byggregler och att han är bekymrad. Denna lättsinnighet kommer också till uttryck i hans eget sätt att agera. Jag läste i Metro den 11 april där bostadsministern säger: Ja, jag får ju bo i min riksdagslägenhet än så länge. Jag har tittat på en tvåa i Vasastan, men den var lite för dyr. Det är inte alla ungdomar förunnat att kunna bo i riksdagslägenheter, och det är nog åtskilliga som har mindre inkomster än Attefall, som inte är i närheten av att kunna erövra en bostadsrätt var helst den finns i landet. Till dem som har stora ekonomiska resurser är Attefall beredd att aktivt gå in med bidrag så att de kan använda cateringverksamhet - kocken som står och grillar eller någon som ansar häcken. Men vi socialdemokrater säger: Använd resurser, investeringsbidrag, för att kunna bygga hyresrätter. Då säger Attefall: Fult, fult, fel. Men det är rätt, rätt, rätt att den rike höginkomsttagaren får ta emot bidrag för att göra vardagen enklare. Attefall, den regering du tillhör är ensidig och styrd av att orättvisa betecknas som rättvisa.
Fru talman! Jag kan hålla med om mycket i Peter Perssons problembeskrivning. Vi har brist på bostäder. Vi har många ungdomar, också många äldre, som söker bostad, hyresrätter men också egnahem och bostadsrätter för att kunna etablera sig. Och det är lång kö. Priserna stiger också på de lägenheter som finns ute på marknaden. De problemen har jag också stått i kammaren och beskrivit. Det handlar om en nästan 20-årig försyndelse i Sverige. Jag har också försökt beskriva det batteri av olika åtgärder som regeringen vidtar för att skapa långsiktigt stabila spelregler. Jag har också beskrivit den positiva trenden vi ser på bostadsmarknaden med ett stigande bostadsbyggande nu. I dag kom nya siffror från byggindustrierna som visar på att vi har en kraftig uppgång i nyproduktionen. Påbörjade lägenheter har stigit med nästan 100 procent sedan förra året. Det är en kraftigt positiv trend. Min uppgift är att se till att den trenden fortsätter och att bostadsbyggandet lägger sig på en hög nivå under en följd av år, för alla som seriöst tittar på frågan vet att det som byggs ett år förändrar inte radikalt beståndets storlek, utan det är en följd av års investeringar som kommer att lösa problemen tillsammans med ett bättre nyttjande av befintligt bestånd. När jag lyssnade på Peter Persson tänkte jag att det här brinner Socialdemokraterna för nu. De har ett verkligt engagemang för att det ska byggas mer bostäder, och det här är en central ekonomiskpolitisk fråga. Bostadspolitiken var till och med ett fundament för hur vi skulle lösa barnfattigdomen, lät det som när Peter Persson lade ut texten. Då gick jag till Socialdemokraternas ekonomisk-politiska vårmotion och försökte hitta att en central del av de ekonomisk-politiska riktlinjerna måste handla om bostadspolitik, men jag hittade ingenting. Det fanns ingenting. Ordet bostad nämndes faktiskt några gånger. En gång handlade det om Öresund och skatteavtalet mellan Danmark och Sverige. Det fanns däremot lite konkreta förslag på kulturens område - det är i och för sig vällovligt - men ingenting om bostadspolitiken. Då undrar jag: Är det här ingen viktig fråga för Socialdemokraterna? Eller är det så att Socialdemokraterna pratar om en sak men inte har någon förmåga till verkstad och till handlingskraft? Jag längtar som bostadsminister efter någon att diskutera med, att jämföra förslag med och inspireras av. Men jag möter bara en tom vägg. Det kommer ju ingenting från Socialdemokraterna, förutom en högljudd retorik. Så, Peter Persson, beskriv nu de centrala bostadspolitiska förslagen från Socialdemokraterna! Jag ger dig, om det går, fru talman, en minut av min talartid för att du ska få chansen att lägga ut texten.
Fru talman! Om fru talmannen beviljar mig denna generositet tar jag gärna emot den, och jag kommer att fylla den med innehåll. Jag ska först kommentera ett påstående. I nästan alla debatter på skilda politikområden som jag har deltagit i här i kammaren säger regeringens företrädare när de blir trängda: Detta är ett 20-årigt problem. Så är det inte, Stefan Attefall. Under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden, 2003-2006, påbörjades över 127 000 bostäder. Under era år första mandatperioden gick byggandet rätt ned och stannade på knappa 90 000. Det är sanningen. Det var vad som hände med politiken. När det sedan gäller den socialdemokratiska vårmotionen, som presenterades i går, är den en replik på er kompletterande proposition på det ekonomiska området. Den är just en kompletterande motion. Stefan Attefall vet ju att vår politik lade vi fram i den budgetmotion som kom i höstas, och vi kommer att lägga fram en ny. Budgetmotionen innehöll två väldigt viktiga element för bostadspolitiken. För det första: Vi vill ha neutralitet mellan upplåtelseformerna. Man ska inte gynna ett slags upplåtelseform som ni gör med ägandet. Vi gör det också för det gemensamma, de allmännyttiga upplåtelseformerna, självfallet. För det andra: Det måste till ett investeringsbidrag för att möjliggöra byggande av hyresrätter med hyror på sådana nivåer att människor kan efterfråga dem. För det tredje: Reparation och tillbyggnad kan inte vara en angelägenhet bara för dem som äger utan en angelägenhet för hela bostadsbeståndet. Att satsa på detta också i den allmännyttiga hyresrätten är en självklarhet. Stefan Attefall visste att detta är socialdemokratisk politik, medan han själv saknar politik och bara för in marknadstänkande. På det här området, på utbildningsområdet, på infrastrukturområdet har vi tre stora brister. Vi har brist på samhälleliga resurser. Det balanseras av mot att ni använder alla tillgängliga resurser till en enda sak, skattesänkningar. Jag vill påstå att de skattesänkningarna är slösaktiga, för de ger oss inte förutsättningar att bygga landet starkare. Det är ett oerhört resursslöseri med vår ekonomi och ett plågande av de 400 000 som är arbetslösa när vi inte utnyttjar den resursen just på grund av flaskhalsar när det gäller arbetsmarknadspolitik, utbildning och bostäder för att kunna bredda våra arbetsmarknadsregioner och möjligheterna att flytta. Och det är precis så när det gäller infrastrukturen. Er politik, den enda vägens politik med skattesänkningar, cementerar arbetslösheten och låser fast den vid 400 000. Ni saknar ambitioner; ni har bara prat och skattesänkningar på er dagordning.
Fru talman! Jag kan räkna upp många olika åtgärder. Vi har reformerat hyreslagstiftningen, reformerat allmännyttans roll, avskaffat statlig fastighetsskatt - sänkt också på hyreshus, infört ägarlägenheter i nyproduktion, infört statlig garanti under byggtiden, reformerat PBL, höjt schablonavdragen vid uthyrning i andra hand och angripit regelkrångel på olika områden - allt för att skapa långsiktigt stabila spelregler. Bostadsbyggandet ökar kraftigt, och jag kommer att göra allt för att den utvecklingen ska fortsätta under en följd av år. Det händer mycket. Allt fler byggjobbare får jobb. Antalet arbetade timmar i byggsektorn stiger kraftigt månad för månad. Det är en positiv utveckling som vi självklart ska värna om. Låt oss syna en del av de påståenden och argument som kommer från Peter Persson. Bostadsbyggandet i Sverige följde ganska exakt de övriga nordiska ländernas. Problemet var bara att de bor hälften så många människor i våra grannländer. När byggandet ökade i våra grannländer som inte hade byggsubventioner ökade det lika mycket i Sverige som hade byggsubventioner. När vi avskaffade byggsubventionerna i Sverige följde vi fortfarande de nordiska grannländerna som alltså inte hade denna typ av subventioner. Vi har följt den utveckling som dessa länder haft och följt konjunkturerna ganska väl men på en betydligt lägre nivå per invånare. Så har det varit under en lång följd av år. Socialdemokraterna styrde under största delen av denna tid. Tittar man på mandatperioden 2002-2006, innan vi tillträdde, kom det egentligen inga förslag från den socialdemokratiska regeringen på riksdagens bord. De subventioner ni har i ert budgetalternativ - dem som Maryam Yazdanfar, som inte längre får vara bostadspolitisk talesperson, var på väg att lämna i debatten vi hade i kammaren före jul - skulle räcka till 4 000 hyreslägenheter, om man följer de gamla regelverken. Men i dag bygger vi dubbelt så många. Annonserar vi ett sådant stöd måste det anmälas till EU-kommissionen, och det kan ta åtta tio månader innan vi får klartecken därifrån. Då skulle bostadsbyggandet stanna av. Vem skulle dra i gång ett bostadsbyggande om man tror att det eventuellt kommer subventioner? Vi vet av erfarenhet att de riktade subventioner med olika regler som socialdemokratin har ägnat sig så mycket åt snarast slår sönder förutsättningarna för långsiktig bostadsproduktion. Det är en del av den problembild vi har, inte en del av lösningen. Räknar man på det ROT-avdrag ni vill införa för flerbostadshus räcker det till 700 kronor per kvadratmeter och lägenhet, men Sabo uppskattar renoveringsbehovet till 6 000-12 000 kronor per kvadratmeter och lägenhet. Detta löser inte problemen, utan det gäller att pressa kostnader och ledtider och att jobba med regelverken och de goda långsiktiga spelreglerna. Vi måste se till att industrin och kommunerna gör sitt men också att staten gör sitt på detta område. Det är endast på detta sätt vi kan skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt högre bostadsbyggande. Jag är övertygad om att det är den enda rimliga vägen. Vi har prövat den socialdemokratiska vägen, och den har inte lett till ett högre bostadsbyggande. Tvärtom har det lett till ökade offentliga utgifter och till en byggbransch som fungerat sämre än vad den skulle ha kunnat göra. Om de alternativ som Socialdemokraterna har presenterat fortfarande gäller har de prövats och inte funnits vara fungerande. Det intressanta är vad Socialdemokraterna kommer med härnäst. Ni säger att detta är den stora frågan, men hittills har ni inte presenterat något.
Fru talman! Jag repeterar: Regeringens brist på att ta ansvar för framtiden och investera i utbildning, infrastruktur och bostadsbyggande, som är det vi diskuterar i dag, leder till att vi inte får ned arbetslösheten. Regeringens enda politiska instinkt är att använda tillgängliga resurser till skattesänkningar. Det är slösaktigt. Förutom att människor med regeringens bostadspolitik inte kan flytta dit där arbetena finns återuppstår nöden. Jag läste i Sydsvenskan den 14 april om stadsdelen Seved i Malmö: "Finnes: ett fuktskadat rum med plywoodkök. 34 kvadratmeter. Kallhyra: 5 000 kronor i månaden." Vidare: "På Rosenlundsgatan ligger en villa där rum hyrs ut styckevis. Fuktfläckar täcker delar av innertaket. Andra delar har rasat in. En smal och trång trappa med flagnande puts leder ner till källaren. Där, längst in i ett mörkt prång, står ytterligare en säng. Fyra personer betalar 1 500-3 200 kronor var i månaden, säger en hyresgäst." Attefall! Under din tid som bostadsminister återkommer fukten, kackerlackorna och bostadsnöden. Det är något att ta med i arv.
Fru talman! Självklart har vi många och växande problem. Vi har ett stort antal ungdomar som ska ut på bostadsmarknaden de närmaste åren. Det är den bistra verkligheten. På den punkten kan jag gott delta i målningen av de problem vi har på bostadsmarknaden. I de exempel som Peter Persson har vi ett delat ansvar med socialdemokratiska kommunalråd i Malmö eftersom de är huvudansvariga för den lokala bostadspolitiken. Peter Persson påstår att regeringen inte tar ansvar och inte investerar i framtiden. Det har aldrig satsats så mycket pengar i investeringar i infrastruktur som det görs i dag. Det har aldrig byggts så mycket bostäder som det görs nu. Vi har en kraftig uppgång, och alla kurvor går åt rätt håll. Men problemen är stora eftersom vi har byggt så lite under nästan 20 år. Vi har byggt hälften av vad våra nordiska grannländer gjort. Vi har investerat mindre än hälften av OECD-genomsnittet i bostadssektorn. Sverige har underinvesterat i bostäder under en lång följd av år, och det tar tid att vända det skeppet. Vad jag försökte beskriva med mina frågor till Socialdemokraterna var att det krävs en strategi för att ta oss ur dessa problem. Jag saknar alternativ från Socialdemokraterna. Jag hoppas att det kommer i framtiden så att vi kan diskutera det konkret. Bostadspolitik är ett viktigt område. Jag är övertygad om att det kommer att vara ett viktigt område också för tillväxten, för arbetsmarknadens rörlighet och självklart för människors väl och ve. Vi ska undvika dåliga boendemiljöer. Människor ska bo i värdiga bostäder, och sådana behövs. Detta engagemang delar vi, men man måste ha en strategi och en politik för att åstadkomma något. Här finns det mer att önska av mina vänner i socialdemokratin.